Herr talman! Sedan ett antal år tillbaka har jag tillsammans med några andra ledamöter i riksdagen väckt en motion på detta område, som inneburit krav på att åtgärder inom ramen för våra åtaganden i GATT och EFTA borde vidtagas för att åstadkomma en konkurrens, som i något större utsträckning kunde sägas innebära en konkurrens på någorlunda jämbördiga villkor. Vårt höga löneläge i förhållande till vissa andra länder gör att klyftan blir mycket stor mellan våra produktionskostnader och andra länders. Vidare påverkas handeln av icke tillfredsställande valutaförhållanden samt av den s.k. politiska prissättningen i de kommunistiskt styrda staterna. Det är särskilt hemmamarknadsindustrierna som får föra denna ojämna kamp, och detta medför att vi för varje år som går får se hur importen växer med som följd att ett stort antal företag måste nedläggas och människorna ställas inför arbetslöshetens kalla verklighet. Trots en s.k. högkonjunktur får vi i dag vara med om att de människor som går arbetslösa eller är föremål för samhällets medverkan på grund av brist på sysselsättning fortfarande uppgår till över 100 000 personer. Det är också naturligt att de som arbetar inom dessa näringar känner sig oroade inför framtiden, särskilt när de som arbetar inom områden som inte är utsatta för någon utlandskonkurrens genom strejkaktioner och dylikt ser till, att de får ut ännu högre löner och därmed ytterligare driver upp inflationen i vårt land och därmed också försämrar vår konkurrensförmåga. I det sammanhanget har vi inte kunnat underlåta att i vår motion framhålla hur egendomligt det är att många västländer, med stark industriell utveckling liksom Sverige och som är bundna i samma internationella handelssammanslutningar som vi, kan undvika att till sina länder införa nämnvärda kvantiteter varor från de s.k. låglöneländerna. Endast på textilområdet har det visat sig att när vi per capita importerar till ett värde av 77: 80, nöjer sig Frankrike med 3:83 och Västtyskland med 21: 39. Mot denna bakgrund har det tal som bankoutskottet fört om att vi inte med hänsyn till våra handelsförpliktelser kan göra någonting åt detta förhållande framstått såsom helt obegripligt. Nu har det emellertid visat sig att det gått att importbegränsningar, dels genom förhandlingar med vederbörande länder. Vi vill emellertid hävda att dessa åtgärder i allmänhet satts in för sent och varit för liberala gentemot vår motpart för att medföra den effekt som borde varit rimlig. Nu har det visat sig att det inte bara är vår arbetsmarknad som allvarligt störs av de nuvarande förhållandena, utan det har också visat sig i vår handelsbalans och därmed i vår valutareserv, som enbart under föregående år minskade med i runt tal en tredjedel. Tyvärr synes situationen inte ha förbättrats i år utan minskningen fortsätter. Bara under detta års första tre månader har vi en brist i handelsbalansen med inte mindre än 1 083 miljoner kronor mot 409 miljoner under samma tid i fjol. Det framgår med all tydlighet av statistiken att det är importen som är boven i dramat, eftersom exporten har utvecklats relativt tillfredsställande eller med en ökning av 13 procent. Importen har däremot stigit med inte mindre än 21 procent. Orsaken till vår dåliga handelsbalans är därför helt klar. Det är den i alltför stor hast stigande importen som skapat denna ojämnhet. Dessa siffror måste i varje fall ge bhankoutskottets ledamöter en viss tankeställare, och mot denna kalla verklighet är det förvånande att utskotts majoriteten kan blunda för vad som håller på att ske. Har vi verkligen i vårt land råd att på detta sätt låta import sönderslå en effektiv produktionsapparat och i stora delar göra den obrukbar bara för att vi skall gå omkring med en gloria av öppenhet över vår handelspolitik? Det har ändå visat sig att inga andra industriländer kan tillämpa en sådan politik, trots att de är bundna av samma ingångna avtal som vi. Inte minst borde väl beredskapsskälen göra något intryck. Vi motionärer kan emellertid i dag glädja oss åt dels att vi är fler bakom motionerna, dels att även reservanterna i bankoutskottet är fler. år 1967 stod endast två högermän för reservationen, men nu omfattas den av fem ledamöter. Vi får alltså glädja oss åt att det i alla fall går framåt, även om det kanske går ganska sakta. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få vrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Bankoutskottets utlåtande nr 22 behandlar motioner från moderata samlingspartiet, i vilka föreslås alt riksdagen i skrivelse till regeringen skall begära importbegränsande åtgärder i fråga om textiloch konfektionsvaror, främst då beträffande import från låglöneländerna. Det är, som herr Magnusson i Borås redan har påpekat, fjärde året i följd som dessa motioner framför liknande krav. Man kanske ändå skall uppmärksamma att motionerna och den till utskottsutlåtandet fogade reservationen i år är betydligt försiktigare hållna än tidigare, detta förmodligen därför att förslagsställarna mycket väl vet att det inte är så enkelt att i större utsträckning vidta åtgärder i importbegränsande syfte. Vårt medlemskap i GATT och EFTA gör att vi inte hur som helst kan handskas med dessa problem. Våra möjligheter till sådana åtgärder som här ifrågasätts är mycket begränsade. Skall det göras några begränsningar, måste förhandlingar komma till stånd med berörda länder. Sådana förhandlingar har också förevarit och resulterat i vissa begsränsningar av importen av ifrågavarande varutyper. Ingen skall väl tro att regeringen sitter med armarna i kors och väntar på TEKO-industriernas undergång. Såvitt jag vet har regeringen tagit denna fråga på allvar och sett till, att det så långt det bedömts vara möjligt — detta är också utskottets uppfattning — har införts begränsningar av den här aktuella importen. Införseln från Östeuropa är också sedan länge begränsad genom kvotering. Inom utskottsmajoriteten är vi fördenskull ganska väl på det klara med att man gått så långt som det för närvarande över huvud taget är möjligt. Den största ökningen har gällt importen från Hongkong, vilket framgår av uppgifterna i utskottsutlåtandet. Denna ökning avser framför allt varor som ligger utanför begränsningsoch kontrollsystemet. Det är emellertid meningen — det talar också utskottet om i sin skrivning — att det skall komma till stånd diskussioner med berörda parter omkring 1 juli i år, och vi får väl se vad de kan resultera i. Förra året uttalade utskottsmajoriteten tvivel på att importbegränsande åtgärder i längden kan gynna svensk textiloch konfektionsindustris utveckling. Utskottet har samma uppfattning i år. Det är klart att man vid vissa tillfällen kan gripa till sådana åtgärder som reservanterna förespråkar, men då måste de vara tidsbegränsade. Det är tämligen meningslöst att för all framtid basera en, ett par eller flera industribranscher på konstlade konkurrensförhållanden. För övrigt måste vi, som jag nyss nämnde, respektera de bestämmelser som föreligger i GATT och EFTA avtalen och till vilkas tillkomst vi har medverkat. Det gäller framför allt det s.k. u-landskapitlet, som säger att vi skall avstå från att införa eller öka tullar på produkter som kommer från uländerna. Att göra avsteg från principen om ett fritt handelsutbyte mellan staterna är betänkligt. Börjar vi vidta starkt restriktiva åtgärder på detta område kommer som ett brev på posten krav från andra branscher som vill ha liknande förmåner. Många länder med ett annat löneläge än vårt kommer att göra sig påminda framöver. Vi kan med andra ord komma ut på farliga vägar om vi följer motionärerna och reservanterna. Utskottsmajoriteten tror inte att en protektionistisk handelspolitik är något att eftersträva. Reservanterna skriver att de är medvetna om att utrymmet för handelspolitiska ingripanden på grund av våra internationella åtaganden är begränsat, men ändå kommer de fram till att vi bör undersöka möjligheterna för ytterligare importbegränsande åtgärder. De har inga som helst råd att ge i fråga om sådana, och det kan man förstå. De tycks mena att vi inte i tid har vidtagit åtgärder, varför importen har stabiliserats på en mycket hög nivå. Jag tror dock att de åtgärder som varit möjliga att vidta också har vidtagits. Utskottsmajoriteten kan inte tillstyrka kravet på nya åtgärder. Visst har vi anledning att se om vårt hus, men det får inte ske till vilket pris som helst. I propositionen 41 föreslås åtgärder som kommer att bli till nytta för textiloch konfektionsindustrierna. Skrivningen i utskottsutlåtandet och i reservationen är tämligen lika. Det är egentligen bara då reservanterna skriver att vi inte har varit tillräckligt restriktiva i fråga om importen som de avviker från utskottsmajoritetens uppfattning. Jag tycker att reservationen är ganska mager. Det hade varit bra om reservanterna hade kunnat ge något recept på hur problemet skall lösas. Vi måste säkerligen vara utomordent ligt försiktiga i framtiden.

Sådana resonemang går stick i stäv mot vad som framföres i reservationen och motionerna. Folkpartiets representantter är heller inte med bland reservanterna. Det är sålunda tydligt att man på borgerligt håll inte är överens i denna fråga. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att förlänga debatten genom att polemisera mot herr Franzén i Motala. Han förklarade att regeringen inte sitter med armarna i kors, och det får jag verkligen hoppas att den inte gör. Bankoutskottet har tidigare ställt sig helt negativt, men den kalla verkligheten har tvingat regeringen att ingripa. De som hörde nyhetsutsändningen under middagspausen kunde emellertid konstatera att den begränsning av importen av tio olika varuslag från Jugoslavien som vi tidigare har haft upphävs fr.o.m. den 1 juli för inte mindre än sju.

Herr talman! Det är få industribranscher som varit föremål för en sådan uppmärksamhet som textiloch konfektionsindustrin. Företagen inom denna bransch har mött en hård internationell konkurrens. Det är utan tvivel så att den starka koncentrationen av textiloch konfektionsföretagen har medfört påtagliga problem. Vissa orter och regioner har drabbats hårt av förelagsnedläggelser med åtföljande friställningar av arbetskraft. Dessa problem har uppmärksammals i motioner, interpellationer och enkla frågor, och de är därför väl kända. De aktiviteter vi haft har inte varit utan verkan. Vi har fått en ökad beredskap när det gäller att bevaka importen från lågprisländerna. Vissa begränsningar har skett, och uppmärksamheten är riktad på den fortsatta utvecklingen. TEKO-utredningen har kommit med vissa förslag, som vi får ta ställning till under en senare punkt på dagordningen. Jag har känt ett behov av att deklarera, att vad som nu behövs är positiva och konstruktiva åtgärder för att hjälpa TEKO-industrin. Jag kan inte finna att vare sig de motioner som väckts av företrädare för moderata samlingspartiet eller reservationen leder fram till sådana åtgärder. Om man slår fast att den grundläggande principen för den svenska handelspolitiken är att fördelarna av en rationell arbetsfördelning mellan olika länder skall tillvaratas, blir möjligheterna att gå de vägar motionärerna vill vandra ytterst begränsade. Den importstatistik, som redovisas i utskottsutlåtandet, visar att EEC och EFTA-länderna svarar för cirka tre fjärdedelar av totalimporten av trikåoch konfektionsvaror. Vi vet också att svenska filialföretag i exempelvis Portugal svarar för en icke oväsentlig del av denna import. Dessa svenska filialföretag sysselsätter cirka 2 500 personer och konkurrerar med den svenska hemmaindustrin om den svenska marknaden. En liknande utveckling är på gång i Finland, där svenska företag nu investerar i filialföretag med inriktning på den svenska hemmamarknaden. Magni AB, konfektionsföretaget i Borås som gick över styr för ett tag sedan och ställde över 300 anställda utan jobb med alltför kort varsel, hade en betydande import av jugoslaviska varor som konkurrerade med den egna produklionen. Samtidigt som 300 arbetstagare friställdes av Magni begärde och fick Algot Johansson AB i Borås möjlighet att ta in 150 jugoslaviska flickor som sömnadsarbetare. När man nu begär skyddsåtgärder för hemmaindustrin uppträder företrädare för denna industri och är bekymrade för att eventuella åtgärder kan komma att drabba den svenska filialverksamheten utomlands. Denna situation är minst sagt komplicerad. Det finns all anledning att avvakta TEKO utredningens fortsatta analys av strukturoch lönsamhetsproblematiken inom textil och konfektionsindustrin innan man: går vidare och vidtar ytterligare åtgärder. Först när vi har detta underlag kan vi diskutera vilka ytterligare åtgärder som det kan vara motiverat att vidta. Vad som däremot är angeläget är att man fortsätter att göra insatser av den typ som man har gjort för att åstadkomma en bättre differentiering av näringslivet på de orter och inom de regioner, som i dag är ensidigt inriktade på TEKO-industrin; det är i högsta grad angeläget att denna verksamhet fortsätter och intensifieras. portfrämjande åtgärder och utbildningsåtgärder för dessa industrier.

Herr talman! I anledning av propositionen 41 har vi bl.a. tagit upp det allvarliga problem som vårt land har ställts inför genom att låglöneländernas konkurrens har medfört att många fabriker måst läggas ned, så att vi inte har någon möjlighet att upprätthålla en rim lig beredskap i händelse av avstängning från yttervärlden. Detta är allvarligt, då vi härigenom riskerar vår försvarspolitik. Vår neutralitetspolitik bygger ju på ett starkt försvar, och därför bör vi ge högsta prioritet åt att hålla i gång en tillverkning som fyller landets behov av kläder och skor. Det gör vi inte i dag, och detta har gjort att riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap har fäst regeringens uppmärksamhet på det allvarliga läget. Men beredskapssituationen synes inte på minsta sätt oroa majoriteten i bankoutskottet — man instämmer pliktskyldigast i departementschefens åsikt, att beredskapshänsyn inte får diktera produktionshöjande åtgärder. Något måste dock göras, och utredningen föreslog bl.a. fyra åtgärder för att höja beredskapen. Man föreslog ett produktorgan, och det förslaget accepterades av departementschefen och även av utskottet. Förslagen om infordrande av anbud på forskningsprojekt, om beviljande av förtur för den som åtar sig forskningsarbete och om rullande långtidskontrakt avvisas däremot av såväl departementschefen som utskottet. Det måste vara helt rimligt att svenska företag som skall åta sig att hålla en stor, modern och effektiv maskinpark i händelse av krig får orderna också under fredstid. Ett beredskapsresonemang som går ut på att någonting sådant inte skulle tillåtas är helt enkelt obegripligt. Därför, herr talman, ber jag att med dessa ord få yrka bifall till den vid bankoutskottets utlåtande fogade reservationen 1.
Herr talman! I motionsparet I: 1012 och II: 1170 har yrkats på en statlig utredning gällande den manuella glasindustrins rationalisering och utveckling i enlighet med vad herr Börjesson i Glömminge nyss anförde. Utskottet har avstyrkt motionsyrkan det och rekommenderat, att i händelse en utredning skulle vara motiverad den borde ske på det regionala planet inom berörda branschorganisationer. Som också nämnts rekommenderade bankoutskottet redan 1967 länsstyrelserna såsom lämpliga organ för en utredning med regional inriktning. Sedan dess har vi haft två utredningar, varav den senaste under ledning av en mycket erfaren industriman, förre chefen för Kockums varv, direktören Nils Holmström, presenterades så sent som för ett par månader sedan. Branschen har följaktligen ännu inte haft tid att mera ingående behandla och ta del av det mycket omfattande material som det här gäller. Under dessa förhållanden synes det mig såsom aktiv glasman omotiverat att begära en ytterligare utredning i statlig regi. Jag vet att denna min synpunkt delas av Svenska glasbruksföreningen, vars styrelse jag också tillhör. Det är, herr talman, i anslutning till detta som jag ber att få yrka bifall till bankoutskottets förslag i dess utlåtande nr 23.

Vi har föreslagit att detta stöd bör utgå oförändrat under en treårsperiod. Vårt förslag innebär således en sammanlagd ökning i jämförelse med Kungl. Maj:ts förslag med 350 000 kronor. Det är med tillfredsställelse jag i dag noterar, att utskottet delar vår uppfattning, att propositionens förslag till stöd till den ma nuellt arbetande glasindustrin varit snävt tilltaget och att man behöver mera pengar för att det skall få avsedd och nödvändig effekt. Utskottet har därför tillstyrkt att samma bidragsbelopp, som för var och en av TEKO-industriernas exportkonsulenter, d.v.s. 150 000 kronor, skall utgå till den för den manuellt arbetande glasindustrin gemensamma exportkonsulenten och har för treårsperioden tillstyrkt 300 000 kronor mer än Kungl. Maj:t, d.v.s. 100000 kronor om året. Jag noterar som sagt detta med tillfredsställelse och jag kan försäkra att vi inom den manuella glashanteringen kommer att göra vårt bästa för att förvalta dessa pengar på bästa och effektivaste sätt. Vi anser att det är av synnerlig vikt att den manuellt arbetande glasindustrin får det stöd som behövs för att branschen skall få en totalt sett bättre konkurrenskraft. Det förtjänar påpekas i detta sammanhang, att det svenska konsthantverket sedan länge har haft ett mycket högt internationellt anseende och att det svenska glaset i mycket stor utsträckning har bidragit till detta. Svenskt glas betyder mer för den svenska exporten och det svenska namnet utomlands än vad man kan avläsa i glasexportvärdena i statistiken. Jag vågar påstå — jag har framhållit det i olika sammanhang — att svenskt konstglas har en mycket stor goodwill-skapande betydelse även för exporten av andra svenka kapitalvaror. Ett exempel härpå är den opinionsundersökning som gjordes i februari i år med ett urval amerikaner och som bekostades av Kollegiet för Sverigeinformation för tidningen >»Sweden Now>. De utvalda tillfrågades vilka två svenska produkter de först tänkte på. Det visade sig då att hela 37 procent först tänkte på svenska glasvaror. På andra plats kom stål och stålprodukter med knappt hälften så många procent, nämligen 18. Volvo kom först på sjunde plats med 11 procent. Man bör således ta hänsyn till den allmänna betydelsen av att en på världsmarknaden välkänd produkt även i fortsättningen ges möjlighet att hålla sig kvar där. Tyvärr måste vi konstatera att glasbranschen under de senaste åren inte kunnat upprätthålla den hittillsvarande exporten. Vi hade önskat och hoppats att vi skulle kunna öka vår försäljning till utlandet men det har tyvärr inte lyckats, detta trots att flera företagsgrupper inom branschen har arbetat ganska effektivt med olika samverkansprojekt på exportsektorn. Till viss del kan detta bero på att det är förenat med mycket höga kostnader att delta i de regelbundet återkommande inköpsmässor för glas och porslin, som framför allt ordnas i USA, där de andra större glasexporterande länderna i många fall deltar med av respektive stater understödda utställningar. En annan sak som också bör noteras är löneutvecklingen i Sverige. Den har under 1960-talet varit snabbare inom vår bransch än inom många andra. Glashanteringen har utvecklats från att relativt sett ha varit en låglöneindustri till en ganska utpräglad höglöneindustri, åtminstone för många av våra befattningshavare. Detta är glädjande, ty på så sätt får vi behålla skickliga arbetare, vilket är nödvändigt om vi skall kunna föra det konsthantverk som glashanteringen innebär vidare. Även importen av mer kvalitetsbetonat glas har ökat synnerligen mycket under dessa år. Importen tar framför allt sikte på lågprisområdet och tar för varje år allt större del av hemmamarknaden. Värdet av Sveriges import av hushållsoch prydnadsglas var 1960 — alltså för 10 år sedan — bara 5 miljoner kronor. 1969 uppgick importen till 28 miljoner kronor och i år beräknas den uppgå till över 30 miljoner kronor. Under samma tid har antalet leverantörsländer ökat från 21 till 33, vilket visar att många länder har stort intresse av att komma in och konkurrera på den svenska marknaden. Framför allt har importen från vårt broderland Finland ökat mycket starkt. Under 1969 ökade den med 38 procent jämfört med 1968. Importen från Västtyskland ökade under samma tid med 13 procent och importen från Storbritannien med inte mindre än 53 procent. En annan mycket viktig faktor är att huvuddelen av den manuellt arbetande glasindustrin är lokaliserad till ett mycket begränsat område i sydöstra Småland. Den ekonomiska och sociala sårbarheten för både de anställda och de samhällen där industrin är lokaliserad är betydande. Det är inte realistiskt att räkna med att de anställda inom glashanteringen vid eventuella nedläggningar skall kunna beredas annat arbete i trakten. Därför är det enligt min mening nödvändigt att den livskraftiga sektorn av den manuellt arbetande glasindustrin tillförsäkras sådana produktionsoch exportvillkor, att den har chans att överleva. Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet till mycket stor del tagit hänsyn till vad som anförs i motionen II: 1171 angående den manuellt arbetande glasindustrin, och jag ansluter mig därför gärna till utskottets hemställan i dess utlåtande nr 61.

Herr talman! Det utskottsutlåtande som vi nu behandlar gäller de delar av Kungl. Maj:ts proposition nr 41 som inte behandlas av statsutskottet, nämligen frågan om den offentliga upphandlingen av TEKO-produkter och försörjningsberedskapen på berörda områden. Utskottet har i sammanhanget också behandlat några motioner i anledning av dessa avsnitt i propositionen samt en del av en centerpartimotion, i vilken begärts tillsättande av en parlamenta I nämnda avsnitt av propositionen behandlas bl.a. olika slags åtgärder som TEKO-utredningen föreslagit. Det gäller fyra olika förslag: inrättande av samarbetskommitteér för produktutveckling i samverkan mellan de upphandlande myndigheterna och respektive branscher, infordrande av anbud på forskningsprojekt, beviljande av förtur för företag som åtar sig utvecklingsarbete samt användning av s.k. rullande långtidsplaner. De tre sistnämnda åtgärderna vill departementschefen inte vara med om, och det finns starka skäl för det ställningstagandet. Det står också i överensstämmelse med vad en rad remissinstanser har uttalat. Vad frågan om samarbetskommittéer beträffar torde det få ankomma på vederbörande myndigheter och branschorganisationerna själva att ta initiativ till sådana och att finna lämpliga former för det. När det gäller upphandlingsförfarandet är det så att en utredning för närvarande arbetar med den frågan, och utredningen beräknas vara färdig med sitt arbete 1971. Då torde vi få ta ställning till förslag om nya former för den offentliga upphandlingen. Men departementschefen uttalar ändå för sin del att det kan finnas anledning att eventuellt pröva nya former för den offentliga upphandlingen, Detta gäller samtliga branscher, inte bara TEKO-varorna. Den totala omsättningen av TEKO produkter är en tämligen liten del av den offentliga sektorns varumängd och den kan inte ha den stora betydelse som motionärer och reservanter velat göra gällande. Reservanternas påstående att det är förståeligt att svenska företag inte är intresserade av att hålla en stor, modern maskinpark i beredskap anser vi därför vara att skjuta över målet. Man kan möjligen säga att en total avspärrning kan medföra bekym mer, om textilindustrin då skulle krympa alltför mycket. Reservanterna vill ha en prisoch upphandlingspolitik som skulle betyda något av konstgjord andning i stor utsträckning. Det är anmärkningsvärt att man på borgerligt håll vill gå emot vad man i andra sammanhang brukar tala så varmt för, nämligen den fria konkurrensen. Vi för vår del vill att försvaret och andra förbrukare inom den offentliga sektorn skall inköpa den materiel man behöver till så fördelaktiga priser som möjligt; det har vi för Öövrigt här beslutat om att man skall göra. Och givetvis är det meningen att det skall skapas sådana förutsättningar att svenska TEKO-företag skall kunna konkurrera med framgång. Vi får nu se vad de i propositionen föreslagna åtgärderna kan få för resultat. Det är möjligt att de inte räcker, men då får vi ompröva dem. Utskottsmajoriteten delar sålunda inte motionärernas och de i reservationen 1 framförda kraven på åtgärder. Reservationen 2 ansluter sig till tredje att-satsen i centerpartimotionen, i vilken man begär tillsättande snarast av en parlamentarisk utredning om den svenska glasindustrins rationalisering och utveckling. I sak delar utskottsmajoriteten reservanternas uppfattning att det är angeläget att denna fråga uppmärksammas, men vi anser att det i första hand ankommer på branschens egna organisationer att företa den föreslagna utredningen. Om organisationerna inte har möjligheter att göra den, torde det lämpligen få ankomma på de regionala myndigheterna att träda till. Vi menar att detta är väl motiverat med tanke på att glasindustrin i huvudsak är koncentrerad just till sydöstra Småland, såsom också herr Hovhammar nyss nämnde. Jag är säker på att en utredning utförd av branschens organisationer tillsammans med länsorgan — företagar föreningar och länsstyrelser — mycket snabbare och effektivare skulle kunna utarbeta förslag till åtgärder lämpliga att sättas in för att klara glasindustrins fortbestånd i dessa regioner. Utan att vara kritisk mot statliga utredningar iror jag ändå att en stor parlamentarisk utredning i onödan skulle dra ut på tiden, vilket inte skulle gagna den svenska glasindustrin och dess framtid. Vi vill med hänvisning till dessa motiv inte ställa oss bakom de förslag som reservanterna förordar. Herr Börjesson i Glömminge tror att länsstyrelserna inte har resurser att klara en sådan utredning. Jag vet inte vad han bygger sina antaganden på. Jag tror inte att uppgiften är svårare än att den kan klaras i samarbete med branschens folk. Jag utgår från att de farhågor som herr Börjesson gör sig till talesman för är överdrivna. Jag kan inte följa honom i hans resonemang. Utskottets bedömning har tidigare varit väl underbyggd och är det också denna gång. Jag vill hänvisa till att herr Hovhammar nyss talade om att glasindustrin har goda förutsättningar att leva vidare.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

Herr talman! även om TEKO-industrin inte representerar någon stor del av den svenska industriproduktionen, har den ändock utgjort cirka 6 procent härav. Förädlingsvärdet uppgick då till över 2 miljarder kronor. Branschen har således i storlek varit jämförbar med träindustrin eller järnoch stålindustrin och representerar en icke oväsentlig del av den svenska industrinäringen. Dess betydelse såväl för den svenska nationalinkomsten som från rent mänsklig synpunkt är av sådan storlek, att man inte bör låta näringsgrenen i fråga utsättas för sådan konkurrens utifrån, att TEKO-industrins fortsatta existens äventyras. Inom denna bransch är både stora och mindre företag representerade, och småindustrin utgör en väsentlig andel. Det nämnda siffermaterialet härrör från 1967. Därefter har ytterligare inskränkningar och nedläggningar i branschen ägt rum och fortsatta sådana är aktuella. TEKO-industrin är nu nere i en så låg produktionsvolym att vår beredskap av textila varor befinner sig i farozonen. Vi måste i varje fall sätta in en ökad lagerhållning, vilket också ställer sig kostsamt. Detta har gång efter annan påtalats från centerpartihåll och vi har där hemställt om åtgärder för att rädda TEKO företagen inom landet och därmed också upprätthålla sysselsättningen för dem som har sin utkomst från näringen i fråga. Medelåldern för de anställda är ganska hög, vilket försvårar såväl omskolning som förflyttningar. Det finns delar av landet där TEKO industrin representerar en stor del av den industriella näringen. Inom dessa områden, speciellt inom Älvsborgs län, uppstår onekligen stora problem och bekymmer genom att TEKO-industrierna i allt större utsträckning läggs ner. Jag vill i detta sammanhang än en gång framhålla att hänsyn måste tas till beredskapssynpunkten. I Kungl. Maj:ts proposition nr 41 föreligger förslag om vissa tidsbegränsade åtgärder till fromma för TEKO-industrin. Varje åtgärd som vidtas för att rädda TEKO-industrin — även om det sker i sista stund — hälsas med tillfredsställelse. Förslaget innebär åtgärder som vidtas dels i syfte att främja exporten, dels i utbildningssyfte. I detta sammanhang torde det vara lämpligt att ange vad som är grundorsaken till den rådande krisen inom TEKO-industrin. Konkurrensen från lågprisländerna har varit mördande. Cirka halva vårt konsumtionsbehov av textila varor utgörs av importvaror. Trots att lönenivån för TEKO-industrin i jämförelse med lönenivån inom de flesta övriga industrigrenar är den lägsta har dumpingimporten från lågprisländer i Europa och Asien skett till sådana priser och i sådant omfång att hemmaindustrin nära nog lamslagits. Utöver de åtgärder som föreslås i regeringspropositionen torde det vara nödvändigt med åtgärder som syftar till en begränsning av dumpingimporten. Jag anser inte att detta strider mot vår handelspolitiska målsättning. Jag stryker under att det är dumping jag talar om. De i propositionen föreslagna åtgärderna för att TEKO-industrin skall vinna fäste på exportmarknaden — s.k. tröskelåtgärder är givetvis värdefulla. Men det räcker inte med dessa åtgärder. Enligt TEKO-utredningens huvudbetänkande är det väsentligast att produktionsapparaten effektiviseras. Förslagen i propositionen syftar till att garantier skall utfärdas för lån som upptas för finansiering av investeringar för att genomföra exportprojekt. Vi anser, som också framhållits i motionerna I: 1014 och II: 1173, att lån som upptas skall avse rationalisering av företaget. I statsutskottets utlåtande nr 60 står det: »Att lånet även kan få mer allmänna rationaliseringskonsekvenser får naturligtvis å andra sidan inte vara ett hinder för lånegaranti.> Detta vill jag tolka som att utrymme ges till lån även i enlighet med vad som anförts i de nyssnämnda motionerna. Jag sade i början av mitt anförande att de mindre företagen utgör en ansenlig del av TEKO-företagen. Vi har därför i motionerna framhållit att exportfrämjande åtgärder för textiloch konfektionsindustrierna skall vidtas för mindre företag i samma mån som för större företag. Denna hemställan har gjorts med anledning av att departementschefen i propositionen uttalar att företagets storlek »inte i och för sig» skall vara avgörande för fördelningen av insatserna. Den anförda formuleringen i propositionen har dock huvudinriktningen på större företag, vilket kan betyda svårigheter för de mindre företagen att komma i åtnjutande av stödåtgärder. [ statsutskottets utlåtande nr 60 uttalas att motionsyrkandet inte bör föranleda någon åtgärd. Utskottet vill tolka propositionen så att riktlinjerna för exportstödet skall kunna omfatta företag av alla storleksklasser. För min del vill jag tyda utskottsutlåtandet rörande denna del av propositionen på det sättet att utskottet mera klart angivit möjligheterna för den mindre industrin att i likhet med den större erhålla exportstöd. Ingen åtskillnad skall alltså, såvitt jag förstår, härvidlag göras mellan större och mindre företag. Detta är också syftet med de motioner jag talat om. Jag slår ännu en gång fast att jag förutsätter att utskottets mening är att det inte skall göras någon åtskillnad mellan större och mindre företag på denna punkt. Herr talman!

De föreslagna åtgärderna är i enlighet med vad som uttalades i utskotts utlåtandena såvitt jag kan bedöma en början till åtgärder för TEKO-industrins fortlevnad, även om åtgärderna är otillräckliga. Det är att hoppas att de efterföljs av nya åtgärder för att klara TEKO-industrins framtid. Vi har att avvakta TEKO-utredningens slutliga resultat. Vi får då hoppas att av denna utrednings resultat framskymtar förslag som ger möjligheter härutinnan. Vi får då tillfälle att återkomma till denna viktiga fråga.

Herr talman! Kanske är det litet ofint att begära ordet vid denna sena tidpunkt, men såsom redan har sagts från denna talarstol har glasindustrin oerhört stor betydelse för den landsända där den är koncentrerad. I våra motioner från år 1967 hade vi tagit upp de problem som Kalmar och Kronobergs län har haft. Som första namn på motionerna stod då herr Petersson i Nybro och jag. Vad var det som vi vid det tillfället ville ha en utredning om? Jo, år 1967 upplevde vi en lågkonjunktur, och det fanns flera glasbruk som brottades med stora svårigheter. Vi märkte att det behövdes en yrkesutbildning. Vi trodde på det svenska glaset och på att man genom exportfrämjande åtgärder skulle kunna stödja brukens möjligheter att sälja på världsmarknaden. Vi kan i dag säga att vi är ganska belåtna med såväl propositionen som de utlåtanden som nu föreligger från bankoutskottet och statsutskottet vad gäller glasindustrins framtid och det stöd som den kommer att få i detta sammanhang. När vi lade vår motion 1967 var intresset från andra berörda parter inte lika stort som det är i dag. Bankoutskottet skrev vid detta tillfälle att utskottet räknade med att länsstyrelserna och de till dem knutna planeringsråden i de båda länen beaktade önskvärdheten av att en utredning om de i motionen angivna spörsmålen kommer till stånd och att de inbördes och med berörda organisationer etablerar erforderlig samverkan för detta ändamål. Man har sedan tagit upp saken och i dag finns två utredningar gjorda. Trots detta finns en reservation till bankoutskottets utlåtande nr 23, där man begär en utredning angående glasindustrin. Man frågar sig faktiskt vad som har hänt under denna tid som gjort att herr Börjesson i Glömminge fullständigt ändrat uppfattning från 1967. Han var en av undertecknarna av bankoutskottets utlåtande vid detta tillfälle, men problemet var då ett annat. Vi hade en lågkonjunktur och inga som helst utredningar att bygga på när det gällde glasindustrins framtid. Därför kan jag säga — jag tror att jag även talar för mina medmotionärer — att vi för vår del i dagens läge är fullständigt nöjda med den satsning som görs. Redan 1967 sade jag att vi skulle återkomma om ingenting hände. Det har nu hänt en hel del och nu får vi se. Vad som är viktigt i dagens läge är faktiskt att industrin löser de samverkansproblem som finns när företagen går ut på exportmarknaden. På de små bruken har man alltför mycket kvar av inställningen att man är sig själv nog. En islossning har ägt rum, och jag hoppas verkligen att den fortsätter så att det exportstöd man nu får kommer bygden och dem som är anställda i industrin till godo. Vi tror också att det är viktigt att det sker en självsanering i detta sammanhang genom att man satsar på yrkesutbildning och på export. Denna bygd är, som förut har poängterats, verkligen beroende av glasindustrin. Herr Hovhammar sade på en punkt i sitt anförande att glasindustrin är en industri med relativt höga löner. Fortfarande ligger dock dess löner under medeltalet för industriarbetare här i Sverige.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

Herr talman! Jag skall inte gå in på de olika detaljerna i den del av propositionen som vi har haft att behandla inom statsutskottet. Det var egentligen några yttranden av herr Persson i Heden som föranledde mig att ta till orda i denna diskussion. Han tolkade nämligen statsutskottets utlåtande på ett alldeles speciellt sätt. Avsikten med den stödåtgärd som nu behandlas är ju att befrämja såväl TEKO-industrins som den manuellt arbetande glasindustrins möjligheter på exportmarknaden. Genom ett samhälleligt stöd skall de kunna få den puff framåt som ger dem större förutsättningar att hävda sig i den internationella konkurrensen. I den motion, som herr Persson i Heden åberopade, förordades att stödet skulle vara generellt och alltså icke knutet, såsom i propositionen angavs, till exportfrämjande åtgärder. Det är på den punkten jag måste understyrka att utskottet icke har biträtt motionen, Utskottet anför i stäl Jet: >Utskottet delar Kungl. Maj:ts uppfattning att den i propositionen föreslagna statsgarantin bör få tas i anspråk för lån som char till syfte att främja eller genomföra ett exportprojekt. Att lånet även kan få mer allmänna rationaliseringskonsekvenser får naturligtvis å andra sidan inte vara ett hinder för lånegaranti. I motionerna I:1014 och 11: 1173 yrkad lånegaranti kan utskottet emellertid inte förorda.» Jag har velat markera detta för att herr Persson i Heden inte längre fram skall ta sitt eget uttalande till intäkt för att en utvidgning av propositionens innebörd har skett i detta avseende. Beträffande de små och medelstora företagen menar vi att ett litet företag kan ha en specialitet i sin produktion som gör det konkurrenskraftigt. å andra sidan får man här som på andra områden räkna med att företa vissa struk 1urförändringar som gör industrin mer konkurrenskraftig än den eljest skulle vara. Det är de synpunkterna som har legat i botten när vi inom statsutskottet har behandlat dessa problem. Herr talman! Det var bara detta som jag ville anföra just nu.

Herr talman! Jag har bara konstate rat att utskottets skrivning ger vid handen att stödåtgärder kan vidtas för rationalisering inom företagen. Så har jag tolkat utskotisutlåtandet. är det fel herr Lindholm, så anser jag att utlåtandet har avfattats felaktigt. Om jag har tolkat utskottets skrivning beträffande småföretagsamheten alltför välvilligt är det bekymmersamt, det måste jag erkänna. Jag har emellertid tolkat det så, att utskottet har strukit under möjligheterna för småföretag att i likhet med stora företag dra nytta av de exportfrämjande åtgärderna. Det anser jag vara av vikt och värde, eftersom vi har en stor grupp småföretagare just inom TEKO-industrin. Att de inte skulle ges tillfälle att dra nytta av de exportfrämjande åtgärderna torde väl ändå herr Lindholm inte kunna anse vara riktigt.
Herr talman! I sitt första inlägg gjorde herr Persson i Heden stödåtgärderna generella under det att de i verkligheten är avsedda att vara knutna till exportprojekt. Därvid kan det naturligtvis bli fråga om att också småföretag kan få del därav, om de är rationella och kan hävda sig på marknaden.

Herr talman! Jag ber om överseende för att jag tar till orda så sent på natten. Jag är emellertid angelägen om att få framföra några synpunkter i anslutning till behandlingen av bevillningsutskottets utlåtande nr 35. Jag kommer från en bygd där vi har haft problem med vår TEKO-industri. Jag har därför på nära håll kommit i kontakt med de svårigheter som drabbar den arbetskraft som blir friställd i samband med ett företags nedläggande. Importen av textiloch konfektionsvaror har ökat mycket kraftigt under senare år. I huvudsak gäller importökningen prisbilliga standardprodukter. Samtidigt har den svenska TEKO-ex porten vuxit snabbt. Bakom denna exportökning ligger en målmedveten satisning på en högkvalitativ produktion. Iniportökningen har varit väseniligt större än exportökningen. Enligt propositionen 41 steg importöverskottet från omkring 1 miljard kronor 1960 till 1,7 miljarder kronor 1968. En väsentlig orsak till att de svenska TEKO-industrierna förlorar terräng i fråga om priskänsliga standardvaror är en starkt ökad konkurrens från låglöneländerna. Med sitt relativt höga kostnadsläge har den svenska TEKO-industrin svårt att hävda sig i konkurrensen med lIågprisländerna. Utvecklingen på TEKO-området har medfört nedläggningar av åtskilliga företag. Mellan åren 1960 och 1967 gick det totala antalet anställda i branschen ned med ca 20 000 eller med 20 procent. Man räknar med att denna utveckling kommer att fortsätta. Omfattande företagsnedläggelser kan få starkt negativa sysselsättningskonsekvenser. Riskerna härför ökas på grund av att TEKO-industrierna är geografiskt starkt koncentrerade till Älvsborgs län och i viss mån även till Skaraborgs län. Det har hänt att stora svårigheter förelegat att få den friställda arbetskraften placerad. Detta understryker behovet av att lokaliseringspolitiska åtgärder vidtas i de orter där TEKO industrierna är placerade. Vid bedömandet av TEKO-industrins framtida utveckling bör hänsyn tas till beredskapspolitiska synpunkter. Kravet på ett acceptabelt försörjningsläge under avspärrning innebär att branschens kapacitet inom för beredskapen väsentliga områden måste bibehållas. En ytterligare nedläggning av TEKO-företag skulle innebära en allvarlig fara för vår beredskap inför en eventuell avspärrning. Under alla förhållanden är det cn huvuduppgift att satsa på rationalisering av TEKO-industrierna, så alt deras konkurrensförmåga stärkes. Vad som är angeläget är en ytterligare sats ning på högkvalitativa TEKO-produkter, för vilka en vidgad exportmarknad bör kunna vinnas. För att TEKO-industrin skall kunna ”företaga ytterligare rationaliseringsåt gärder är det nödvändigt att denna industri bereds ökade möjligheter att låna pengar mot en rimlig ränta. De räntor som för närvarande tillämpas skulle för 15 år sedan ha betecknats som rena ockerräntor. De åtgärder som föreslås i proposition nr 41 bör kunna främja TEKO industrins möjligheter att hävda sig på världsmarknaden. I motion II: 1173 pekar motionärerna bl.a. på önskvärdheten av att TEKO-företagen får möjligheter att utnyttja investeringsfondsmedel för dels omställningsoch upprustningsinvesteringar, dels exportprojekt inklusive marknadsinvesteringar. Motionsförslagen grundar sig på vad TEKO-utredningen har föreslagit i sitt betänkande. Nu har TEKO-industrierna inom Boråsområdet beretts möjligheter att ta investeringsfondsmedel i anspråk. Av bevillningsutskottets betänkande nr 35 iramgår bl.a., att Kungl. Maj:t så sent som den 9 mars i år gett tillstånd för tre företag inom TEKO-branschen i Boråsområdet att ta i anspråk de s.k. långa investeringsfonderna för investeringar i Boråsområdet. Vidare framgår att investeringsfondsmedel på närmare 80 miljoner kronor under tiden maj=— december 1966 togs i anspråk inom detta område. Man kan därför förvänta att Kungl. Maj:t liksom hittills välvilligt kommer att pröva varje ansökan från företag inom TEKO-branschen att få ta investeringsfondsmedel i anspråk för omstrukturering, rationaliseringsändamål etc. Önskvärt vore givetvis, att även TEKO-företag inom andra områden av vårt land — exempelvis i Skaraborgs län — kunde få möjligheter att efter prövning utnyttja investeringsfondsmedel.
Herr talman! Jag antar att kammarens ledamöter med tanke på den tidsbrist vi befinner oss i inte är hågade för någon principdiskussion av de problem vi nu behandlar. Det är egentligen synd ty dessa frågor är onekligen väsentliga. De är väsentliga därför att de belyser principerna för en modern näringspolitik. Det gäller en bransch som brottas med utomordentliga svårigheter; branschens svårigheter får dessutom mycket allvarliga konsekvenser för de regioner dit branschen är koncentrerad. Det är glädjande för mig såsom ansvarig för regeringens förslag om stödåtgärder för TEKO-industrierna att en så bred, nästan total anslutning har uppnåtts både till de principiella motiveringarna och till de konkreta förslagen. Därför finns det ingen anledning för mig att upprepa den ganska utförliga argumentering som förekommer för förslagen i propositionen.

Först och främst vill jag gärna understryka att sådana insatser som under de närmaste åren kommer att göras för TEKO-industrin liksom för den manuella glasindustrin inte tidigare har gjorts för någon annan industrigren. Det koncentrerade exportstöd som här sätts in är av sådan omfattning, att det mer än motsvarar de statliga stödåtgärder som sätts in för industrin i dess helhet. Härtill kommer de medel som under de kommande åren kommer att satsas på särskilt anpassade utbildningsinsatser för både TEKO och glasbranschen. Också de åtgärderna är unika för svensk industri. Dessa åtgärder ger dock inte hela bilden av regeringens politik när det gäller TEKO-industrin. Jag erinrade i propositionen om att ansträngningar görs för att framför allt inom konfektionsindustrin åstadkomma den strukturrationalisering som jag bedömer som nödvändig för att få till stånd de internationellt konkurrenskraftiga enheter som denna industri så väl behöver.

Ännu har inte Investeringsbankens förhandlingar lett till resultat. Jag hade för ett par dagar sedan kontakt med bankens ledning och kan meddela kammarens ledamöter att ett antal intressanta sammanslagningar, fusioner, är under diskussion, om vilka vi kan ha vissa förhoppningar att de kommer att kunna genomföras. Jag vill gärna understryka att jag säger vissa förhoppningar; det har visat sig att det finns så många stötestenar som man snubblar över när man skall försöka åstadkomma dessa fusioner — jag behöver inte närmare utveckla vari dessa stötestenar består, men de sammanhänger naturligtvis i sista hand med svårigheterna att förena skilda ägarintressen. Jag vet att det ibland i bankkretsar — det har även förekommit i motioner här i riksdagen — sägs att vi övervärde rar och överbetonar betydelsen från konkurrenssynpunkt av samarbete mellan företagen och även av direkta fusioneringar. Jag tror att det material som TEKO-utredningen i sitt slutbetänkande kommer att lägga fram — det kommer att ske i höst — skall visa att regeringens bedömning av denna fråga är ganska realistisk. De undersökningar som utredningen låtit utföra med hjälp av utomstående expertis talar ett mycket tydligt språk om det önskvärda i att i första hand den tyngre konfektionsindustrin får fram större företagsenheter. De bör vara så pass stora att de verkligen kan bära de kostnader som är förenade med en avancerad produktutveckling och ett effektivt marknadsförande i internationell konkurrens. Låt mig också säga att den diskussion som har förts i dag inte är det sista ordet när det gäller politiken gentemot TEKO-industrin. I höst får vi ta del av TEKO-utredningens slutbetänkande, och jag förväntar att det betänkandet kommer att innehålla ett antal konkreta förslag som kommer att vara av betydande intresse. Innan jag övergår till att föredra mitt interpellationssvar skall jag ta upp ytterligare en punkt, eftersom den har spelat en stor roll i debatten i dag. Jag syftar på beredskapsfrågan. Den frågan har tilldragit sig ökad uppmärksamhet inte minst i anslutning till beskedet om YFA:s nedläggning. Jag har bara tänkt kommentera den aspekten av YFA:s nedläggning nu. Jag kommer alltså inte att ta upp sysselsättningsproblemet i anledning av nedläggningen — självfallet inte därför att jag inte skulle anse det vara väsentligt, utan därför att jag får tillfälle att om några dagar i ett sammanhang redovisa regeringens politik i YFA-frågan i ett interpellationssvar. Jag skall däremot beröra YFA-nedläggningens effekt på vår beredskapsförsörjning, därför att jag i debatten i dag har tyckt mig märka en kritik av regeringen för att vi skulle försumma beredskapsfrågorna. Jag vill bestämt hävda att vi inte har gjort det. Det är sant att nedläggningen av det stora ylleföretaget YFA har skapat problem för vår beredskapsförsörjning, problem som ytterligare markerats och accentuerats av att det andra stora företaget i yllebranschen, Saxylle—Kilsund, planerar en begränsning av sin produktion. För att belysa det allvar med vilket vi betraktar 'beredskapsfrågorna på TEKO-området kan jag nämna att den första åtgärd som regeringen vidtog när vi fick förhandsbesked om beslutet att nedlägga YFA var att undersöka effekterna på vårt beredskapsförsörjningsläge. Det gjordes en mycket omfattande analys — jag skall inte trötta kammaren med att gå närmare in på den. Det var först sedan den analysen visat att vi kunde klara försörjningen också efter ett bortfall av YFA:s produktion som regeringen avstod från att med olika statliga medel försöka hålla YFA:s produktion i gång. Vi fattade inte det beslutet förrän vi hade konstaterat för det första att försörjningsberedskapen kunde upprätthållas, trots produktionsbortfallet, genom ökad lagring av yllevävnader och för det andra att det alternativet för samhället ställde sig billigare på lång sikt än att med olika subventioner förmå driften vid YFA att fortsätta. För att ytterligare understryka det allvar med vilket vi ser frågan om försörjningsberedskapen vill jag understryka att exakt samma typ av analys gjordes i samband med Saxylle—Kilsunds beslut att lägga ned spinneriet i Stigen. I det fallet ledde vår analys av försörjningsläget till en annan slutsats än i YFA-fallet. Den ledde som bekant till att staten ägarmässigt engagerade sig i spinneriet i Stigen tillsammans med Eiser. Det gjorde vi för att klara beredskapsförsörjningen. Ett annat viktigt motiv var självfallet att vi därigenom vann en väsentlig sysselsättningseffekt i en region som annars skulle ha råkat ut för betydande svårigheter. Jag har velat nämna detta för att understryka vilken vikt vi fäster vid beredskapsfrågan och för att visa att den kritik som jag har hört både här och i medkammaren och som går ut på att vi skulle vara likgiltiga för försörjningsfrågorna är helt obefogad. Låt mig avslutningsvis bara säga att de åtgärder som riksdagen inom kort kommer att fatta beslut om är oprövade tidigare i svensk industripolitik. Man kan därmed säga att de utgör ett näringspolitiskt experiment. Bakom detta experiment ligger övertygelsen att det också i industrigrenar, som totalt sett är mindre expansiva och som t.o.m. totalt kan vara på tillbakagång, normalt finns livskraftiga företag som det är önskvärt att ta till vara och stimulera till fortsatt utveckling. För det andra bygger experimenten på tron att vi uppnår en sådan stimulans genom koncentrerade insatser på flera områden samtidigt av det slag som det är fråga om här. Därför kommer vi att noggrant följa resultatet av de TEKO och glasprogram som vi nu kommer att få resurser att genomföra. Just på grund av att det är fråga om experiment, som det är väsentligt att få utvärderade, kommer jag att vara obenägen att föreslå samma experiment i andra näringsgrenar, även om jag är medveten om att det finns flera näringsgrenar som kan hänvisa till likartade problem med TEKO-branschens. Jag menar självfallet inte att dessa åtgärder inom TEKO-industrin skall få motivera en passivitet gentemot andra industrigrenar, men då får det bli fråga om andra industripolitiska insatser än de vi i dag diskuterar. Därmed är jag, herr talman, delvis också argumentsmässigt framme vid mitt svar till herr Blomkvist. Herr Blomkvist har nämligen frågat mig, om jag är villig att medverka till en snabb undersökning beträffande den svenska = porslinsindustrins situation. Syftet med undersökningen skulle vara att få fram förslag till åtgärder för denna industrigren som skulle kunna samordnas med de föreslagna programmen för TEKO-industrierna och den manuella glasindustrin. Fastän det inte framgår klart av herr Blomkvists fråga har jag av de sifferuppgifter han lämnar slutit mig till att han avser den del av porslinsindustrin som tillverkar hushållsoch prydnadsporslin. Jag vill erinra om att detta bara är en del av den samlade porslinsindustrin, som ju också omfattar tillverkning av sanitetsgods och s.k. elektroporslin för isolatorer m.m. Beträffande de senare sektorerna är väl den av herr Blomkvist lämnade branschkarakteristiken när det gäller konkurrenssituationen och lönsamhetsläget knappast helt träffande. Man kan tvärtom konstatera att det här rör sig om sektorer som — i likhet med många andra industrigrenar som producerar för byggsektorn — haft en övervägan de gynnsam utveckling under 1950 och 1960-talen. Däremot är det riktigt att just hushållsporslinsindustrin inte tillhört de mera expansiva industrigrenarna. Produktionen har t.o.m. sjunkit jämfört med situationen strax efter kriget och har i ökad utsträckning ersattts av import. Det är rimligt att anta att en hel del av förklaringen till den utvecklingen såsom interpellanten påpekar är att söka i det förhållandet att hushållsporslinsindustrin tillhör de mera löneintensiva industrigrenarna. Detta innebär naturligtvis att för standardprodukter ett hårt konkurrenstryck uppstår från länder med lägre löneläge än Sve rige. Självfallet har också tullavvecklingen inom EFTA och den konkurrens som utgår från plastsektorn haft sin belydelse i sammanhanget. Att vi från regeringens sida trots vad jag nu sagt lämnat hushållsporslinsindustrin utanför de program som vi föreslagit riksdagen för TEKO-industriernas och den manuella glasindustrins vidkommande beror självfallet inte på någon underskattning av branschens problem. Hushållsporslinsindustrin uppvisar emellertid en helt annan och mera synnsam = företagsstruktur än både TEKO och glasindustrierna. Som herr Blomkvist själv påpekar finns det i dag bara fyra företag i branschen, och av dem dominerar de två största — Uppsala-Ekeby-gruppen och KF:s Gustavsberg — bilden mycket eftertryckligt. Jag tror att det är riktigt att säga att porslinsindustrin på egen hand lyckats åstadkomma just den koncentration av tillverkningen till färre och effektivare företagsenheter som målet nu är att få till stånd inom TEKO och glasindustrierna. Med hänsyn härtill har regeringen inte ansett att särskilda näringspolitiska insatser för porslinsindustrin är påkallade i dagsläget. Av samma skäl tror jag inte att en särskild utredning med syfte att anvisa vägar för företagens framtida handlande är angelägen. Det sagda utesluter självfallet inte behovet av en kontinuerlig bevakning av utvecklingen inom branschen och en beredskap att, om så skulle visa sig nödvändigt, ingripa med åtgärder. Jag vill i sammanhanget gärna framhålla att jag delar herr Blomkvists uppfattning beträffande de åtgärder som behöver vidtas av företagen för att deras konkurrenskraft skall kunna ökas. Jag vill slutligen understryka en synpunkt som framhålls i propositionen om TEKO och sglasindustrierna, nämligen att det föreslagna TEKO-programmet måste ses som en försöksverksamhet. Endast efter en noggrann utvärdering av programmets resultat blir det möjligt att avgöra om åtgärder av det slag som nu prövas är lämpliga för en mera generell tillämpning. Även om det går att peka ut vissa industrigrenar, där liknande åtgärder i och för sig kan förefalla välmotiverade, är det önskvärt att inga ytterligare program av detta slag genomförs, innan en utvärdering av TEKO och glasprogrammen kommit till stånd.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag hoppas att statsrådet har en viss förståelse för att jag inte kan vara helt tillfredsställd med detta svar. Som industriministern har konstaterat gäller frågan enbart den del av porslinsindustrin som tillverkar hushållsoch prydnadsporslin. Det är alldeles riktigt att det finns tillverkningsgrenar inom porslinsindustrin som har en tillfredsställande lönsamhet, exempelvis sanitetsgodsdelen. När jag i fortsättningen kommer att använda mig av benämningen porslinsindustrin så avser jag alltså den del av industrin som tillverkar hushållsoch prydnadsporslin. Jag delar industriministerns uppfattning att porslinsindustrin har en helt annan och mera gynnsam företagsstruktur än både TEKO och glasindustrierna har. Under de senaste två åren har Karlskrona porslinsfabrik lagt ned sin produktion, och för närvarande finns det fyra företag med sammanlagt 1534 anställda, av vilka mer än hälften är anställda vid Rörstrands porslinsfabriker. Denna industri är bland de största företagen i Lidköping, där flera tusental människor antingen direkt eller indirekt har sin försörjning genom tillverkning av hushållsporslin. Jag är glad över att statsrådet delar min uppfattning om vilka åtgärder som måste vidtagas för att kunna lösa de aktuella svårigheterna för porslinsindustrin, såsom marknadsoch lönsamhetsfrågor och nödvändiga löneförbättringar för de anställda. Jag har pekat på sortimentbegränsningar, fortsatt rationalisering och att nya exportmarknader måste uppsökas — gärna i samarbete med glasindustrin — samt på en produktutveckling mot allt mera exklusiva produkter. Jag har vidare framhållit, att porslinsindustrin sedan länge har haft goda kontakter med glasindustrin, inte minst när det gäller samordnade åtgärder på exportmarknaden. Till detta kommer att dessa båda branscher arbetar under ganska likartade förhållanden på hemmamarknaden. Som bekant har porslinsindustrin liksom glasindustrin en synnerligen besvärande konkurrens av utländska produkter på hemmamarknaden. Bland annat med hänsyn till denna marknadssituation har jag ställt frågan till industriministern: Är det möjligt att de föreslagna stimulansåtgärderna för den manuella glasindustrin, som riksdagen om en stund kommer att fatta beslut om, även kan utgå till företag inom porslinsindustrin? I svaret på min interpellation understryker industriministern att endast efter en noggrann utvärdering av programmets resultat blir det möjligt att avgöra om åtgärder av det slag som nu prövas är lämpliga för en mera generell tillämpning. Dessutom framhåller statsrådet att även om det går att peka ut vissa industrigrenar, där liknande åtgärder i och för sig kan förefalla välmotiverade, är det önskvärt att inga ytterligare program av detta slag genomförs, innan en utvärdering av TEKO och glasprogrammen kommit till stånd. Jag har förståelse för industriministerns uppfattning i denna fråga och är också övertygad om att det är nödvändigt, att man kontinuerligt följer upp och studerar resultaten av stimulansprogrammet för det fortsatta arbetet på andra områden inom näringslivet. Med hänsyn till företagsstrukturen och den pågående rationaliseringen inom porslinsindustrin är det för närvarande mest angeläget att få fram ett tidsbegränsat statligt exportstöd till porslinsindustrin. Redan nu kräver nämligen den billiga importen alltmer en produktutveckling mot kvalitetsvaror. Men för att så snabbt som möjligt kunna vidta en sådan förändring av produktionen behövs nya exportmark-- nader. Jag tror för min del att, om porslinsindustrin skall kunna överleva, en allt större del av produktionen mås-- te exporteras inom den närmaste fram-- tiden. Det finns kännare inom branschen som hävdar, att branschens ex-- portvolym bör ligga något över 50 procent. Som jämförelse kan jag nämna att Rörstrands porslinsfabriker i dag har en exportvolym på 30 procent, vilket jag inte tycker är så dåligt. Jag tror alltså att exportproblemen kommer att bli den verkliga kärnfrågan: för porslinsindustrin inom den närmaste framtiden. Under de senaste åren har också företagen gjort betydande insatser för att bygga upp exportavdel-- ningar, och de har även fått goda kontakter i de mest intressanta industriländerna såsom Förenta staterna och Australien. Men på grund av bristande ekonomiska resurser har man inte lyckats genomföra cen tillfredsställande marknadsföring. Med tanke på porslinsindustrins fortsatta verksamhet i vårt land är det nödvändigt, att den så snabbt som möjligt kan sälja kvalitetsprodukterna på världsmarknaden. Och det är i detta sammanhang som man skall se ett eventuellt tidsbegränsat statligt exportstöd. Självfallet måste en: så-- dan statlig åtgärd betraktas som en initialsatsning till förmån för porslinsin dustrins exportsträvanden. För de anställda, företagen och de berörda kommunerna är jag tacksam över ett uttalande i industriministerns interpellationssvar.

Jag vill tillägga att det skulle höra till de verkligt ljusa inslagen i porslinsindustrins nuvarande läge om industriministern och hans medarbetare inom den närmaste framtiden funne det angeläget att stödja branschens exportansträngningar. Slutligen tackar jag än en gång industriministern för svaret.

Herr talman! Jag avsåg vid omröstningen under mom. B i bankoutskottets utlåtande nr 23 att rösta ja men råkade trycka på nej-knappen.

Dagens sammanträde kommer att avslutas senast omkring kl. 14.00. Såsom tidigare meddelats kommer skattedebatten att äga rum torsdagen den 14 maj. Sammanträdet nämnda dag kommer att ta sin början kl. 11.00, inte kl. 14.00 såsom angivits i den preliminära planen.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

Härtill kommer att beskattningen av dessa två bränslen sker efter olika principer. På eldningsolja utgår energiskatt med 25 kronor per kubikmeter, medan det på eldningsfotogen utgår mervärdeskatt med för närvarande 10 procent. Detta gör att priset för fotogen blir ännu oförmånligare, speciellt när momsen den 1 januari nästa år höjs till 15 procent. Eldningsfotogen används i ökad utsträckning för uppvärmningsändamål i bostäder ute på landsbygden. Jag vet att allt fler pensionärer som bor i äldre bostäder låter montera in ett eldningsaggregat för fotogen eller sätter in en fotogenbrännare i sin vedpanna för att klara uppvärmningen. För dem blir momshöjningen ganska kännbar och upplevs som en orättvisa när de jämför med den lägre beskattningen på eldningsolja. Även om 1969 års punktskatteutredning inte kommer att ta upp denna fråga hoppas jag att finansministern i annat sammanhang studerar problemet och försöker åstadkomma en rättvis lösning. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.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

Den saken framkom särskilt tydligt under de diskussioner i höstas som föregick den nya fastighetstaxeringen. När det gäller kraftverken har särskilda anvisningar legat till. grund för taxeringsarbetet, men där tycks inte någon sådan huvudregel gälla.

Därför är det så mycket med överraskande att de nya anvisningar som utfärdats har lett till kraftiga sänkningar av taxeringsvärdena. Jag medger att dessa ärenden ännu ligger i första instans, men tabellmaterial o. s. v. har givit till resultat att det i vissa fall varit fråga om sänkningar på 15—17 procent. Det är naturligtvis bara en på tro grundad uppfattning, men jag antar att de nya taxeringsvärdena inte är anknutna till avkastningsförmågan. Denna skulle i så fall ha blivit så väsentligt mycket sämre under denna tid för kraftverken, att det på denna grund hade funnits anledning att sänka taxeringsvärdena så kraftigt som nu skett. Sänkningarna av taxeringsvärdena leder till betydande skattebortfall både för de kommuner, där kraftverken ligger, liksom för många av Norrlandslänen; det sker ju för dem en minskning av landstingsskatten. Jag har svårt att förstå att finansministern inte vill göra någon värdering — ens mot bakgrunden av vad som nu är känt beträffande utfallet — av användningen av de nya tabellerna. Jag tillåter mig att stå fast vid min ståndpunkt att detta är otillfredsställande.

Herr talman! Även jag förstår mycket väl att de kommuner som är missnöjda med gjorda taxeringar kan besvära sig och att skattedomstolarna får avgöra dessa ärenden. Jag kan emellertid inte tänka mig att skattedomstolarna kan sätta gällande anvisningar ur spel. Om taxeringsnämnderna följt de nya särskilda anvisningar som fastställts för den senaste fastighetstaxeringen, lär det materiella utfallet av taxeringen få bli hur felaktigt som helst. Det framgår ju att tabellerna för indexberäkning 0. S. v., att tillämpas vid 1970 års allmänna fastighetstaxering vid beskattning av värdet av regleringsdammar, utarbetats på uppdrag av chefen för finansdepartementet.

Det är detta som jag finner otillfredsställande.

Herr talman! Eftersom herr Lindberg är förhindrad att ta emot detta svar har han bett mig att säga några ord. Jag kan försäkra finansministern att frågan om kraftverksbeskattningen har väckt mycket stor uppmärksamhet i den politiska debatten, speciellt i Norrlandskommunerna. Och när riksdagen senast behandlade frågan, för någon vecka sedan, var ju utskottsmajoriteten och reservanterna helt överens om att orättvisorna i kraftverksbeskattningen borde undanröjas — man förväntade en proposition med förslag i den riktningen snarast möjligt. jag är medveten om att detta är en mycket invecklad skattefråga, som har utretts under lång tid. Ute i kommunerna väntar man nu på ett konkret förslag, grundat på vad affärsverksutredningen förordat. Jag hälsar med tillfredsställelse att frågan är föremål för beredning, och jag förutsätter att förslag om en rättvisare beskattning snarast möjligt föreläggs riksdagen. Det är en väsentlig fråga för Norrlandskommunerna, och vi kräver att det snarast möjligt kommer ett förslag som syftar till likställighet mellan vattenfallsverket och enskilda kraftverksföretag när det gäller redovisning av vinst till kommunal inkomstskatt. Vi hoppas alltså att riksdagen snart får förslag av denna innebörd från regeringen. Jag tackar för svaret.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

Enligt det förfarande som tillämpats sedan några år tillbaka har reduceringen verkställts utan att kommunerna underrättats i frågan. Dessa har självfallet möjlighet att själva kontrollera utfallet, men innan detta kan ske har man nu under ett par år i pressen mött sensationella påståenden om att finansministern »straffar> kommunerna utan att dessa vet varför och hur »straffet» närmare är utformat. Om systemet med en reducering av det extra skatteutjämningsbidraget till kommuner som utövat aktiviteter utanför den kommunala kompetensen har ett pedagogiskt syfte, ifrågasätter jag om finansministern använder den rätta undervisningsmetoden. Ett klart och direkt besked utan någon omväg över Sunt Förnuft och andra pressalster vore ur de berörda kommunernas synpunkt klart att föredra. Ser man sedan frågan ur dess mera principiella aspekter kan det med fog ifrågasättas, om den form av särskild prövning av kommunala beslut som vunnit laga kraft är rimlig. Finansministern upphöjer sig till domare över kommunalmännen och prövar vid sidan om besvärsinstanserna, länsstyrelserna och regeringsrätten, vad som rimligen skall hänföras till den kommunala kompetensen. Självfallet ifrågasätter jag inte finansministerns kompetens att utifrån sina utgångspunkter verkställa denna prövning, men den fråga som måste ställas är hur man klarar objektiviteten i prövningen, om det finns ett tillräckligt underlag och garantier för att prövningen av den kommunala kompetensen sker likformigt med hänsyn till situationen i olika kommuner. Helhetsintrycket av det här systemet, oavsett bristerna i den formella grunden, är att det vittnar om en viss misstro mot kommunalmännens ansvarskänsla när det gäller att handskas med allmänna medel, och denna misstänksamhet är förvisso obefogad.

Herr talman! Jag vill påminna finansministern om att de aktuella fallen inte enbart handlar om stöd till jordbruk utan också om andra former av aktiviteter hos kommunerna. De har emellertid en gemensam grund, nämligen omsorgen om sysselsättningen i de berörda kommunerna. Om jag — med all aktning för den formella prövning som finansministern här redogjort för — ser på reduceringen av de extra skattetujämningsbidragen som korrektiv, får jag ändå det intrycket av finansministerns senaste inlägg att de därvidlag är relativt betydelselösa. Jag föreställer mig att det har väsentligt större effekt, om finansministern på ort och ställe talar ut med kommunalmännen, vilket han tydligen också har gjort.

Detta illustrerar svårigheterna i bedömningen av gränserna för den kommunala kompetensen. Jag hade faktiskt trott att man skulle kunna räkna med finansministerns förståelse för de speciella problem som sSsituationen vittnar om. Det rör sig — särskilt när det gäller Norrlandskommunerna — om bygder som kämpar en hård kamp för sin existens, en kamp som inte blir lättare till följd av den allmänna samhällsutvecklingen, som den centrala statsmakten ändå har ett icke oväsentligt ansvar för. Det karakteristiska för dessa kommuner är dessutom att de har en näringsstruktur som ger dem avsevärt mindre möjligheter än andra kommuner att i sysselsättningsfrämjande syfte utnyttja statens stöd, t.ex. för lokaliseringsåtgärder. När så de ansvariga kommunalmännen försöker göra det bästa möjliga av det näringsliv som finns inom kommunen drabbas de alltså av finansministerns bannbulla. Jag beklagar detta, eftersom det ansvar för den egna bygden och den initiativförmåga som kommunalmännen visar är en grundläggande faktor — inte minst föreställer jag mig, om regeringen skall ha framgång med sin aviserade aktiva regionalpolitik. Den förutsätter verkligen respons hos de ansvariga kommunalmännen.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Jag har många gånger haft anledning att fundera över detta problem. Första gången jag gjorde det var för ett antal år sedan, då jag som polisman hade det tråkiga uppdraget att utreda en olyckshändelse med en pyroteknisk pjäs som exploderade i en källare i en bostadsfastighet och helt invalidiserade en ung pojke för livet. Sedan dess har alltför många olyckor av liknande slag inträffat, och som regel har det varit mycket unga människor som drabbats. Jag och många med mig har undrat om detta verkligen skall vara nödvändigt. Varför skall man för Övrigt föra onödigt oväsen och skrämma människor som överraskas av smällarna? De pyrotekniska varorna är efter sin farlighet indelade i olika grupper, och olika åldersgränser har satts för förvärv och innehav. Men varför sänktes den ursprungliga åldersgränsen från 18 till 15 år? Ja, man trodde väl att de knallskott som 13-åringar får handskas med skulle vara helt ofarliga. Tyvärr är nog inte alla smällare det, och i varje fall tänkte man tydligen inte på sjuka och gamla människor och andra som blir nästan panikslagna av skrämsel då de överraskas av dessa smällar. Jag skall inte här räkna upp alla de olyckor som år efter år har inträffat med sådana här leksaker — jag är övertygad om att statsrådet Lange väl känner till en hel del om dem och hur de förorsakat såväl enskilt lidande och invaliditet som kostnader för individ och samhälle. Jag skall i alla fall nämna, att i min hemstad Linköping tände en kväll i påskas en 16-årig yngling en så enkel pjäs som en s.k. Kina-puff för en kostnad av 20 öre. Han placerade puffen i en ventilationstrumma i en fastighet för att få ökad effekt av smällen. Resultatet blev en förödande brand, varvid en nyrenoverad butik och bostad totalförstördes. Som väl var hann familjen att sätta sig i säkerhet; eljest kunde den här oskyldiga puffen ha förorsakat att människor brunnit inne. Det avsåg givetvis inte denne yngling, som nu har den här gärningen hängande över sig för resten av livet. Kostnaderna för branden är också mycket stora. Det är möjligt, att det skulle vara felaktigt att helt förbjuda tillverkningen och försäljningen av pyrotekniska varor. Rikspolisstyrelsen och kommerskollegium har tidigare framhållit risken för att ungdomar då själva i större utsträckning skulle förledas att på egen hand tillverka smällare. Å andra sidan kanske ett förbud på sikt skulle medföra, att den fåniga seden att skjuta smällare vid vissa helger skulle komma av sig och glömmas bort. Skulle det inte vara möjligt att införa tillståndstvång för tillverkning, försäljning och innehav av sådana här varor? Man bör då även tänka på alla andra pyrotekniska varor. Vidare skulle man kanske kunna skärpa åldersgränserna.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat mig, om jag är beredd vidta åtgärder för att uppfylla de uttalanden om ännu kraftigare satsning än tidigare för att förbättra sysselsättningen i Jämtlands län som avgavs i samband med det negativa ställningstagandet till olympiska speli Jämtlands län. Såsom jag vid flera tillfällen har framhållit har lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Jämtlands län hög prioritet. Inom länet hade från och med den 1 juli 1965 fram till senaste årsskiftet utgått lokaliseringsstöd med 65 miljoner kronor. För dagen är ett par relativt stora projekt under behandling. Möjligheterna att ytterligare främja sysselsättningen i länet kommer att förbättras om riksdagen godtar propositionsförslaget om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten som bl a. innehåller ett särskilt sysselsättningsstöd som skall utgå i ett inre stödområde till vilket Jämtlands län har hänförts. Jag vill vidare erinra om den kommitté för planering av fritidsområden och turistanläggningar i första hand i norra Sverige, som regeringen tillsatte i anslutning till beslutet om olympiska spelen i Östersund. Enligt uppgift kommer kommittén inom kort att lägga fram vissa förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret som innehåller en del intressanta upplysningar. Inte minst det sista stycket i svaret är onekligen intressant. Det är viktigt att dessa förslag snabbt kommer att framläggas, och det står ju också i svaret att så skall ske inom kort. Jag har naturligtvis önskemålet att de åtgärder som föreslås blir kraftfulla. Det är betydelsefullt för vårt län med den stora turism och de etableringar som finns på det området. Det går säkerligen att göra mycket för att skapa bättre förutsättningar för denna yrkesverksamhet, något som får en positiv sysselsättningseffekt för vårt län. När jag tog upp denna fråga var det närmast därför att det gjorts stora ansträngningar i länet för att få de olympiska spelen förlagda dit. Med en kraftanspänning samlade man viljorna mot detta gemensamma mål. Det negativa besked som sedan kom skapade problem; man fick en negativ inställning till utvecklingen. För en mängd människor var detta regeringens besked ett mycket hårt slag. I detta sammanhang resonerade många som så, att när vi inte fick olympiska spelen så måste andra speciella åtgärder vidtagas. Det väcktes också vissa förväntningar på att så skulle ske. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på att socialdemokratiska partiet i mitt län för ungefär 11 månader sedan i en skrivelse till statsmiministern framlade en hel del förslag till åtgärder som kunde vidtas då vi gick miste om olympiska spelen. Man begärde att samma belopp skulle anvisas till länet och att kommunerna och landstinget också skulle tillskjuta medel för att det på så sätt skulle skapas en fond som skulle kunna betyda åtskilligt för länets utveckling. Jag har inte sett något svar på denna framställning, och något sådant ingår inte heller i inrikesministerns besked, men det kan jag kanske inte anklaga honom för. I framställningen begärdes bl.a. att Sannsundsbron och = Kvitslebroarna skulle byggas som beredskapsarbete. Man föreslog vidare förläggandet av en teknisk högskola och en idrottshögskola till länet, man ville få Hissmoforsfabriken utbyggd med ett pappersbruk, och man krävde en upprustning av vägar och turistleder i länet. Detta är alla önskvärda och mycket bra förslag. Jag vill framhålla för inrikesministern att denna framställning vore värd en granskning; i den föreslås många saker som vi jämtlänningar och härjedalingar skulle hälsa med förtjusning. Det har ju gått ett år nu, och vi tycker nog att vi kunde få ett klart besked huruvida det är något förslag i skrivelsen som ni är beredda att utveckla vidare.
Herr talman! Jag tyckte att jag i korthet angav att regeringen verkligen är intresserad av att någonting skall göras. Det är i och för sig glädjande att herr Jönsson i Ingemarsgården sätter sina förhoppningar till det socialdemokratiska partidistriktets framställning i dessa frågor. Jag tycker också att den upptog en förnämlig inventering, och jag antar att de som gjort framställningen liksom herr Jönsson efter hand kommer att få se en hel del av sina förslag realiserade. Jag hoppas att vi på olika vägar skall kunna vända utvecklingen i Jämtland i positiv riktning. Herr Jönsson har kanske observerat att några av de kanske mest betydelsefulla lokaliseringar som förekommit inom stödområdet har gjorts just i Jämtland. Andra projekt är på gång. Därför tycker jag man har all anledning att se med viss optimism på framtiden.
Herr talman! Jag vill bara understryka att det inte rådde några delade meningar inom länet om nyttan av de förslag som gjordes i skrivelsen. De hade allmän förankring i länet. I skrivelsen sades bl.a.: »En kraftig punktsatsning på vårt län i nuvarande situation kommer, såvitt vi kan bedöma, att få ett gynnsamt mottagande i hela landet.» Jag tror att en sådan satsning i varje fall kommer att få ett gynnsamt mottagande i hela länet. Jag betraktar inrikesministerns senaste uttalande som ett löfte att han är beredd att förverkliga en del av förslagen. Vår sysselsättningssituation är sådan att den inte tål något långvarigt dröjsmål. Vi vill se resultat snabbt.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat justitieministern, om han ämnar vidta åtgärder i syfte att underlätta för polismyndighet att ingripa mot sådana ungdomsklubbar i vilka narkotikaförsäljning kan misstänkas förekomma. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I rättegångsbalken finns bestämmelser om olika tvångsmedel i brottmål, bl.a. husrannsakan. För att husrannsakan skall få ske förutsätts i allmänhet att det finns anledning att misstänka att det har begåtts ett brott, som kan föranleda fängelsestraff. Husrannsakan får då ske för att utröna omständighet som kan ha betydelse för utredning om brottet. även om det inte finns någon konkret misstanke om brott får husrannsakan företas i lokal som är tillgänglig för allmänheten eller brukar vara tillhåll för personer som för ett asocialt liv eller där sådant gods som man vill spåra brukar köpas upp. Frågan, om de processuella tvångsmedlen är tillräckliga för att effektivt bekämpa den illegala handlingen, diskuterades i samband med narkotikastrafflagens tillkomst. Gällande bestämmelser bedömdes då som tillfredsställlande. Narkomanvårdskommittén har i sitt slutbetänkande kommit fram till samma slutsats. Det är givetvis angeläget att de bestämmelser om tvångsmedel som finns utnyttjas effektivt. Å andra sidan måste polisens befogenhet att tvångsvis bereda sig tillträde till enskilt område omges med rättssäkerhetsgarantier = till skydd för enskilds integritet. Enligt min mening innefattar gällande regler en lämplig avvägning mellan dessa olika intressen. Några <lagstiftningsåtgärder är därför inte aktuella.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret. Statsrådet återgav innehållet i 28 kap. rättegångsbalken, där reglerna om husrannsakan finns intagna. Problemet ter sig emellertid annorlunda när det gäller ungdomar, eftersom de mycket sällan kan bevisas föra ett asocialt leverne eller vara förbrytare eller lösdrivare. Det händer att föräldrar konstaterar att de ungdomar, vilkas vårdnadshavare de är, finns i ungdomsklubbar som är låsta och endast öppnas på hemligt tecken och där föräldrarna vet — i den mån föräldrar vet sådant — att narkotikaoch alkoholmissbruk förekommer. Man vänder sig så till de socialvårdande myndigheterna, som företar en utredning men säger att de ingenting kan göra. I ett fall har rättshjälpsanstaltens chef i Hälsingborg vänt sig till justitieministern och frågat vad man skall göra, eftersom polisen inte kan in gripa. Min enkla fråga har emellertid haft till följd att polisen sent omsider gjort en razzia i en ungdomsklubb i Hälsingborg som hade namnet Octopus. »Octopus> betyder bläckfisk, och det visar kanske cynismen. Vid polisrazzian var tio av ungdomarna under 18 år och en under 15. Man fann narkotika, och tydligen hade utskänkning av vin och öl förekommit. Här hade föräldrarna kämpat under fyra månader, och de socialvårdande myndigheterna gjort vad de kunde. Polisen ansåg att »skälig misstanke» inte förelåg och att i alla händelser rättegångsbalkens 28 kap. inte kunde tilllämpas. Vad kan föräldrarna göra när genom bläckfiskens taktik icke myndiga ungdomar utsättes för sådana här risker? Det är inte fråga om någon langning, utan man säljer hasch och LSD för personligt bruk. Maktlösheten är stor. Vi diskuterade den här saken redan 1968. Jag är oerhört angelägen om att behålla rättssäkerhetsgarantierna och skyddet för den personliga integriteten, men jag tycker att föräldrarna till dessa ungdomar har rätt att få samhällets stöd i sin uppgift att vårda och fostra ungdomarna. Kanske måste man ändå tilllämpa bestämmelserna annorlunda när det gäller ungdomar än när det gäller vuxna.
Herr talman! Fru Sundberg försöker skapa intrycket att vi skulle stå fullkomligt maktlösa och att lagstiftaren inte skulle ha givit polis och åklagare några möjligheter att ingripa. Så förhåller det sig inte. Möjligheterna till husrannsakan är ganska vidsträckta. När narkotikastrafflagen kom till för något år sedan fördes det en diskussion, om man över huvud taget skulle kriminalisera enbart innehav av narkotika. Bland de skäl som gjorde att man stannade för att kriminalisera innehavet av narkotika var att man på så sätt skulle öppna vidsträckta möjligheter att göra husrannsakan i ungdomsklubbar och på andra ställen. Jag vill dessutom säga att jag såsom ordförande i regeringens samarbetsorgan för bekämpande av narkotikamissbruk har haft tillfälle att diskutera de här frågorna både med riksåklagaren och med rikspolischefen. Jag kan försäkra fru Sundberg att ingen av dem skulle önska att man sprängde bort de rättssäkerhetsgarantier som nu finns kvar och att de fick större maktmedel än man för närvarande har.
Herr talman! Jag tror att statsrådet Lidbom och jag är helt överens om angelägenheten av de här åtgärderna. Jag skulle bara vilja ställa frågan, om polisen i dag är tillräckligt informerad om exakt vilka befogenheter den har enligt tillämpningsföreskrifterna. Den på vissa håll förekommande kampanjen mot polisen kan göra att en enskild polisman föredrar att inte ingripa. Erfarenheten av fallet i Hälsingborg visar nödvändigheten av att polisen får absolut klara besked även i detaljer om vilka befogenheter den har, särskilt som detaljerna troligen inte skiljer sig så mycket från varandra i olika fall.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat statsministern om regeringen har för avsikt att inom Nordiska rådet eller på annat sätt animera norska regeringen att sätta stopp för det uppen bara djurplågeri, som är förbundet med den norska säljakten. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om formerna för säljakten har redan aktualiserats bl.a. i det samarbete i fråga om jakttider m.m. som förekommer mellan de nordiska länderna. De norska myndigheterna är medvetna om problemen på detta område och är också inriktade på att djurplågeri skall hindras. Om några nya fakta om missförhållanden vid jakten av säl kommer fram, bör enligt min mening dessa tas upp till diskussion vid de fortlöpande kontakter som äger rum mellan berörda myndigheter i de nordiska länderna.